Det kommer i regeringens beslut att förordnas att det blir sammanläggningsdelegerade. Även om alltså den större kommunen skulle motsätta sig detta, så kommer regeringen att förordna om sammanläggningsdelegerade.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet ytterligare en gång för svaret. Det är ett mycket klart konstaterande och ett klarläggande besked på en punkt där det i vissa kommuner råder betänksamhet. Jag har uppfattat detta synnerligen positivt och anser att man i dessa kommuner kan se framtiden an med tillförsikt, då statsrådet kommer att tillse att man förordnar om sammanläggningsdelegerade trots den stora kommunens något odemokratiska handlande.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om svenska flygplatser i framtiden kommer att byggas enligt finger-hus-principen och vilka internationella erfarenheter som påverkar min syn på utformningen av flygplatser. Fru Eriksson har frågat om jag är beredd att lämna en redogörelse för föroch nackdelar hos de två typer av lösningar som diskuterats under arbetet med planeringen av Arlandaterminalen. Herr Wirmark har frågat om jag efter de invändningar som rests mot att utforma storflygplatsers flygterminaler enligt finger-hus-principen vill låta utreda föroch nackdelar med rundahusprincipen. Eftersom samtliga frågor synes ha sina utgångspunkter i Arlandaprojektet har jag ansett det lämpligt att besvara de båda interpellationerna och den enkla frågan i ett sammanhang. De frågor som ställts tyder på att de olika beslut som fattats i Arlandaärendet inte till alla delar blivit kända för frågeställarna. Låt mig därför som inledande information i korthet rekapitulera dessa beslut och bakgrunden till dem. I december 1969 överlämnade luftfartsverket till Kungl. Maj:t en översiktlig utredning om Arlandas framtida utbyggnad. För att granska förslaget tillkallade Kungl. Maj:t i januari 1970 särskilda sakkunniga, den s.k. Arlandagruppen 70, förkortat Ag 70. Gruppen avlämnade i juli samma år sin rapport, som remissbehandlades. Ag 70 hade i stort inga invändningar mot verkets förslag men föreslog en viss nedbantning av projektet. I fråga om stationsbyggnadens utformning hade luftfartsverket föreslagit en principmodell som innebär en central huskropp vari funktioner såsom incheckning och bagagesortering samlas och två plattformsenheter kring vilka flygplanen ställs upp. Ag 70 fann att verkets förslag kunde läggas till grund för det fortsatta planeringsoch projekteringsarbetet. Luftfartsverket inkom senare, i december 1970, med förslag till byggnadsprogram för stationsbyggnaden. Programmet byggde på de grundläggande förutsättningar och principer som redovisats i utbyggnadsplanen med anpassning till de synpunkter som Ag 70 fört fram. Efter ingående beredning inom kommunikationsdepartementet och sedan överenskommelse med Stockholms läns landsting träffats om bidrag till bl.a. kostnaden för projektering meddelade Kungl. Maj:t i januari 1972 föreskrifter för det fortsatta utredningsoch projekteringsarbetet avseende stationsbyggnaden. Kungl. Maj:t föreskrev bl.a. att arbetet skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med de förutsättningar som angetts i verkets byggnadsprogram och med beaktande av vad Ag 70 anfört i fråga om möjliga kostnadsbesparande åtgärder. Någon tid härefter kontaktades kommunikationsdepartementet av en arkitektgrupp som utarbetat översiktligt förslag till annan utformning av stationsbyggnaden, det s.k. runda huset. Efter ett antal kontakter med departementet och uppvaktningar hos mig i ärendet inkom arkitektgruppen i maj i år med skrivelse, vari hemställdes att rundahusförslaget skulle läggas till grund för genomförande eller — om det presenterade materialet inte ansågs tillräckligt — att förslaget skulle få föras fram till förslagshandlingsstadiet. Yttrande i ärendet angående det s.k. rundahusförslaget avgavs i juni månad av luftfartsverket i samråd med byggnadsstyrelsen. Till yttrandet fogades bl.a. en inom SAS utarbetad promemoria. Verken och SAS var starkt kritiska mot förslaget. Det framgick bl.a. att luftfartsverket och byggnadsstyrelsen fäst avgörande betydelse redan vid det förhållandet att rundahusalternativet var ofördelaktigt från driftkostnadssynpunkt. Verken fann det ”ostridigt” att personalökningen skulle bli minst 80 personer jämfört med det av luftfartsverket utarbetade förslaget. Runda huset visade inte upp sådana fördelar att dessa vägde upp kravet på ökad personal. SAS ansåg för sin del att förslaget på väsentliga punkter var helt oacceptabelt. Mot bakgrund av den grundliga prövning av rundahusalternativet som skett avser jag inte att föranstalta om någon ytterligare utredning av detta. Jag vill om den av luftfartsverket framlagda modellen framhålla att den tillgodoser alla rimliga servicekrav till godtagbara anläggningsoch driftkostnader. Förslaget har föregåtts av omfattande utredningar, i vilka ingått studier av befintliga och planerade stationsbyggnader på ett stort antal flygplatser i Europa och Nordamerika. Förslaget bygger på en väl beprövad, internationellt accepterad princip som anpassats till Arlandas trafikförhållanden och geografiska förutsättningar. Det val som träffats om utformningen av Arlandas stationsbyggnad för utrikes trafik innebär naturligtvis inte någon bindning till viss principiell utformning av stationsbyggnader över huvud taget. Utformningen av andra stationsbyggnader får avgöras med utgångspunkt från omständighe terna i varje särskilt fall. Omständigheter som påverkar utformningen av stationsanläggningar är bl.a. flygtrafikens karaktär — t.ex. andelen terminerande trafik respektive transitoch transfertrafik samt fördelningen på inrikes respektive utrikes trafik — flygtrafikens omfattning, flygbolagens samt tulloch polismyndigheternas expeditionsoch kontrollrutiner. Det är viktigt att i sådana frågor dra lärdom av erfarenheter som vunnits i andra länder. Så sker också genom att luftfartsverket som en naturlig del av sin verksamhet fortlöpande studerar befintliga flygplatser och flygplatsprojekt och sammanträffar med specialister i olika länder som planerar och sköter driften av flygplatserna och trafiken. I konkreta projekt som exempelvis skett i Arlandafallet — anlitar verket också internationell expertis på konsultbasis.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det relativt långa och utförliga svaret på min interpellation. Här är det alltså fråga om utformningen av stationsbyggnaden på ett av våra större flygfält. Den frågan har naturligtvis stort intresse, inte enbart med tanke på det flygfältet utan också med tanke på framtida flygfält. Skall det vara ett hus enligt fingerhuslösningen, eller skall det vara ett runt hus? Jag beklagar verkligen att ett projekt av så stort riksintresse har genomförts på sätt som skett och att man har kommit så långt i hela proceduren att det nu tycks vara svårt att ändra sig. Man kan nämligen ifrågasätta, om inte ett så viktigt ärende och en fråga av så pass stort riksintresse kunde ha varit hjälpt med någon form av arkitekttävling. Så småningom har det ändå i beslutsprocessen framkommit ett alternativ, nämligen det som den s.k. arkitektgruppen har presenterat om runda husets princip. Jag vill först anföra att jag tycker att det är uppenbara nackdelar med fingerhuslösningar. De som har haft nöjet och förmånen att se andra flygplatser runt om i världen har enbart dåliga erfarenheter av denna typ av stationsbyggnader. Vi har en sådan mycket nära oss, nämligen Kastrup. Alla de som kommer den vägen till vårt land har någon gång varit med om all den obekvämlighet som man kan uppleva på den flygplatsen med alla de långa gångavstånden, som verkligen är besvärande. Dessutom måste man peka på andra nackdelar när det gäller fingerhuslösningen; jag tänker på den arbetsmiljö som bildas mellan de här ”fingrarna” med buller och avgaser. Även om statsrådet i sitt svar sade att man tagit del av erfarenheterna ute i världen, måste jag påpeka att många av de nya flygplatserna byggs just enligt rundahusprincipen. Vi kan se på Toronto, på Pan Am med Kennedy Air Port i New York, Kansas City, Dallas-Fort Worth, Kaltenkirchen i Hamburg och den allra senaste, Nairobi. Vad är det då för fördelar med rundahusprincipen? Det är en kompakt lösning, som ger avsevärt större flexibilitet i användningssättet. Gångavstånden blir avsevärt kortare. Den lösningen blir personalbesparande. Från experthåll säger man att den lösning som arkitektgruppen lagt fram skulle öka personalbehovet med 80 personer. Själva säger man att den skulle minska personalbehovet med 40 personer. Jag är självfallet inte någon expert på det här.

Vilket som är rätt, +80 eller 40, skall jag naturligtvis låta vara osagt. Men jag skulle i detta sammanhang, herr statsråd, vilja påminna om något som är rätt märkligt när vi använder oss av flyget. Vi har det utomordentligt bekvämt så snart vi kommer på flygplanet, och vi blir verkligen utsatta för en förnämlig service i alla avseenden. Men när vi skall ta oss från parkeringsplatsen, från bilen eller från bussen och till flygplanet, då är det sämre med servicen. När en flygtur till någon plats ute i Europa eller på andra sidan Atlanten ändå kostar så oerhört mycket, är det trots allt rätt märkligt att man inte skall ha råd att satsa på den personal som krävs för att servicen skall vara fullt tillfredsställande även i stationsbyggnaden. Jag undrar om man verkligen tagit hänsyn till de krav som jag som konsument kan ha på service. Jag har inte bara krav på service när det gäller att komma ut till flygfältet eller när det gäller att bli transporterad i flygplanet — jag har också krav på service när det gäller den behandling som jag utsätts för i stationsbyggnaden. En annan fördel med rundahusprincipen är att den måste göra det bekvämare att komma med bil eller buss ända fram till flygplanet.

Slutligen ger rundahusalternativet den fördelen att man löser problemet med buller och avgaser på ett avsevärt mycket bättre och enklare sätt, vilket ur arbetsmiljösynpunkt har sitt stora värde. Herr talman! Jag skall så här dags på dygnet inte säga mer. Jag är mycket besviken på det sätt på vilket ärendet har behandlats, och det har jag genom min interpellation och genom mitt deltagande i denna interpellationsdebatt velat framföra.
Herr talman! Jag kan instämma i allt vad herr Wennerfors sagt — han har talat en del om det tekniska utförandet och de fördelar som också för mig blivit ganska uppenbara vid den bekantskap jag fått göra med rundahusalternativet. När jag tackar för svaret beklagar jag samtidigt att det tydligen levererats under pressen av annat arbete och under tidsbrist och att svaret har avgivits vid en tidpunkt som inte kan kallas idealisk för den som vill satsa på diskussion i ämnet. Statsrådet Norling ger bara de yttre konturerna av ärendets behandling; några verkliga inblickar i Arlandaprojektet får vi inte. Varför stannade man slutgiltigt för den äldre stationsmodellen? Herr Norling Nr 143 säger att ärendet har behandlats grundligt: Det är klart nu och jag ändrar Torsdagen den mig inte; jag har grundligt gått igenom saken. Det är inte övertygande, 14 december 1972 även om uttryckssättet är mycket karskt. Ärendet förefaller icke ha fått den grundliga prövning — i varje fall inte båda förslagen — som det finns anledning att önska. Vad jag skulle vilja ta upp är inte så mycket de tekniska frågorna utan den politiska behandlingen av ärendet.

Statsrådet sade att man hade haft överläggningar med landstinget. Ja, men dessa gällde ju bara att landstinget skulle betala. Däremot har det inte förekommit några överläggningar där landstinget fått ta del av den lösning som man stannat för. Det blir ju ändå i stor utsträckning de som har ansvaret för denna region som kommer att få lida eller dra nytta av resultatet — hur det nu kommer att utfalla. Därför vore det väl riktigt att man förebyggde den kritik som nu för tiden inte är ovanlig i så här populära frågor. Jag tänker på den kritik som tar sig uttryck i fria gruppers opposition och opinionsbildning och som delvis har sin orsak i just den oklarhet och anonymitet som präglat frågans behandling när den mycket tidigt avgjorts. Det olyckliga är att man inte penetrerat två förslag. Nyligen sade statsrådet Lundkvist i en debatt som föregick denna, att om man underlåtit att göra en prövning, kan man sedan inte säga hur det skulle ha blivit. Jag menar att man borde ha begagnat samma synsätt här. Man skall inte underlåta att göra en prövning av båda förslagen, eftersom man därigenom ju får en större säkerhet för att allting är prövat. Man behöver sedan inte lägga sig till last att man inte skulle ha i grunden ställt sig lika till båda förslagen. Den s.k. fingerhuslösning som producerats inom luftfartsverket med hjälp av utländska konsulter, vilket statsrådet påpekat, har prövats, men det andra förslaget om en kompakt byggnad har inte fått arbetas fram till förslagshandlingar. Dessutom har prövningen legat hos dem som i realiteten var konkurrenter med sitt förslag. Det är inte så underligt att de finner större värde i sitt eget förslag och har lätt för att avstyrka rundahusförslaget. Självklart är statsrådet inte bunden vid vad ett verk säger. Jag tänker på en annan affär som vi nyligen varit med om, nämligen när staten skulle köpa datorer. Ett ämbetsverk hade mycket bestämt förordat en typ av datorer som måste köpas utomlands. En ganska stor opinion gjorde sig gällande i landet för att man skulle pröva även en annan, svensk fabrikör Den opinionen tog regeringen ad notam och köp skedde även från den svenske fabrikören. Det är alltså inte genant att ta hänsyn till en allmän opinion. Nu kan statsrådet säga att det i detta fall inte förekommer någon allmän opinion. Nej, men det kan bli. Det är inte fel att ändra sig. Man kan vara precis lika bestämd till sin natur för det.

Jag tycker alltså inte att det är uteslutet att vi även på detta stadium och vid denna tidpunkt tar hänsyn till att det finns två förslag, som i alla fall delvis är offentliggjorda och som säkerligen inte kommer att upphöra att väcka intresse. Behandlingen av denna fråga harmonierar dåligt med temat för debatterna i dag, nämligen insyn och medinflytande från berörda parter. Det strider mot detta tema, när man som i detta ärende har behandlat frågan inom en så snäv krets och utan den insyn som ämnet i sig självt borde inbjuda till. Fördelarna med det icke prövade förslaget har nämnts här av herr Wennerfors. Man frågar sig på vilka grunder det har avförts. Det är mycket dåligt redovisat i interpellationssvaret. Främst har man sagt att det avvisas av ekonomiska skäl. De ekonomiska skälen är bara redovisade med påståendet att den kompakta byggnaden för sin skötsel skulle kräva 80 personer mer än fingerhusförslaget. Detta påstår man rakt i strid med, som herr Wennerfors framhöll, förslagsställarens eget påstående om att det i stället skulle innebära att man behövde 40 personer mindre än med fingerhusförslaget. Det verkar naturligt att man skulle behöva mindre folk enligt det förslaget, eftersom det där är större centralisering och därför mindre ytor att hålla i ordning. Därmed klarar man sig med mindre personal för alla de serviceinrättningar som skall inrymmas i huset. För en utomstående verkar det rätt naturligt att det då skulle krävas färre antal anställda. Därför är det så egendomligt att just detta åberopas som det avgörande skälet för att man väljer fingerbyggnaden. Jag skall inte gå in på alla de ting som herr Wennerfors nämnde som positiva och jag behöver heller inte upprepa namnen på alla de ställen där man nu bygger nya terminaler enligt en helt annan lösning än den gamla Köpenhamnslösningen. Det lär visst också vara så, att man i Köpenhamn räknar med att bygga den nya terminalen efter just kompakta husets modell. Varför skulle samma lagar inte gälla i Sverige som gäller i andra länder, när man bygger en ny terminal? Vi skall väl ha samma sorts flygplan som i andra länder? Och så egendomligt är vi väl inte funtade här, att vi inte skulle uppskatta de fördelar som en rund byggnad medför i jämförelse med den gamla och nu praktiskt taget överallt övergivna modellen för en terminal!

Han anser att centreringen är fördelaktig och menar att de kortare gångavstånden i den här lösningen avgjort är en fördel. Han ser det som en självklar sak att ur lämplighetssynpunkt välja det bygget. Det har varit en stor diskussion om i vilken riktning startbanorna skall gå — om de skall gå i syd väst. Om man väljer mellan det ena och det andra alternativet, är den runda hustypen ännu mer neutral och lätt att hantera oavsett vilken lösning man vill ha. En man från ledningen för landstinget har i den här frågan yttrat att det föreligger risk för en miljonrullning med en projektering enligt fingerhusprincipen, vartill man vet att den principen redan är internationellt förkastad. Han ser det som en risk att vi skall göra en grundtabbe igen när vi prövar ett nytt förslag i Sverige utan att ta de nya rönen till hjälp. Jag anser att det vore riktigast att pröva bägge lösningarna. Statsrådet Norling säger att bägge lösningarna är prövade, men bägge lösningarna har icke utarbetats — och prövningen är i huvudsak gjord av konkurrenten. Det är enbart konkurrentens omdöme som enligt vad jag förstår har varit vägledande för statsrådet Norling — vilken naturligtvis inte kan vara någon expert på flyg på samma sätt som han är expert på tåg. Det lär inte finnas någon expertis ute i världen som vågar påstå att man väljer lösningar därför att de är de sämre lösningarna, utan det måste väl finnas något rationellt skäl som gör att det moderna byggnadssättet är sådant. Jag vet, som jag sade tidigare, att kommunikationsministern är en man som har sinne för verkligheten. Jag tycker att det borde leda fram till att man prövade bägge lösningarna och därmed avfärdade den misstanke som säkerligen slår rot överallt, nämligen att man ser det som en prestigeför Just om man på detta stadium skulle ta upp en prövning av båda lösningarna. Det finns en stor fara i att man — om det slår illa ut — ständigt kommer att åberopa sig på det som man uppfattar ljumma intresse som funnits för att pröva en lösning som levererats utanför luftfartsverket. Man kan anta att det slår illa ut, eftersom vi inte haft så briljanta lösningar vare sig när det gällt flygfält eller flygstationer här i Sverige. Vi kan därför inte så tvärsäkert bortse från vad andra finner riktigt. Frågan låter sig inte avföra med det rappa svar som i dag levererades från statsrådet. När vi nu tar upp frågan här verkar det som om statsrådet menar att nu skall han ännu mera visa att det svar han givit är slutgiltigt. Men jag vågar hoppas på att det blir djupare bedömningar, som till slut får leda fram till en lösning. Jag ser det som politiskt riktigt och lyckligt, om man provar bägge lösningarna. Man försitter ingen tid. I den lösning som ligger i det runda huset finns en möjlighet att bygga snabbt. Det anses vara det snabbaste huset att bygga och behöver från den synpunkten inte fördröja det avgörande som ändå dröjt ganska länge. Det kan inte vara fel att pröva lösningar i grunden. Det är mycket mer insiktsfullt än att avfärda dem rappt och med en uppfattning som enligt vad man kan förstå är ensidigt grundad. Jag hoppas att svaret i dag inte är det slutgiltiga utan ett svar för dagen — inte för att göra en omprövning omöjlig.

Herr talman! Även jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag har ju mot bakgrund av den debatt som förts beträffande flygterminalfrågan, moderna storflygplatser och speciellt i anslutning till debatten om Arlanda frågat statsrådet om han vore villig att medverka till att föroch nackdelar med en lösning baserad på rundahusprincipen utreds. På detta har herr Norling nu tyvärr svarat nej och han säger att han inte vill föranstalta om någon ytterligare utredning. Jag beklagar det eftersom statsrådet därigenom avhänder sig möjligheten att få kompakta principens föroch nackdelar ytterligare belysta. Jag håller med fru Eriksson i Stockholm när hon säger att svaret inte ger några verkliga inblickar i de resonemang som måste ha legat i den bedömning som har gjorts. Såvitt jag förstår finns ingenting i gällande ordning för statsmakternas handläggning av statliga byggnadsärenden som hindrar att en sådan vidare utredning hade skett eller kan ske. I den skrift om handläggning av statliga byggnadsärenden som finansdepartementet utgav 1968 konstateras att ett byggnadsobjekt normalt av Kungl. Maj:t prövas i två omgångar, nämligen dels när byggnadsprogram utarbetats och dels när huvudhandlingar färdigställts och en noggrannare kostnadsberäkning gjorts. I den skriften sägs: ”Normalt skall självfallet eventuellt alternativ beträffande byggnadens utformning redovisas redan i byggnadsprogrammet.

Varför jag betonar detta skall jag återkomma till. Herr talman! Vi vet att de prognoser som utgör förutsättning för Arlandas dimensionering pekar på en trafikutveckling som för upp Arlanda bland Europas storflygplatser.

I debatten sägs att den erfarenhet som hittills vunnits från storflygplatser, framför allt i USA, visar att fingerprincipen inte är lämplig för stora anläggningar. Man säger att den typen av lösningar ger långa gångavstånd för passagerarna, långa transportsträckor för bagage och annat gods och tidsödande rörelser för flygplanet på marken. Sådana egenskaper sänker i sin tur flygplatsernas kapacitet. Innebär nu statsrådets och Kungl. Maj:ts ställningstagande att man finner sig behöva acceptera sådana nackdelar, eller har man hittat på något annat sätt för att komma till rätta med dem? Många resenärer i Skandinavien har ju — som herr Wennerfors påpekade — upplevt sådana olägenheter på Kastrup. Å andra sidan är det alldeles klart att en kompakt stationsbyggnad kan ge korta transporter inom flygplatsen och kan öka kapaciteten per uppställningsplats avsevärt. Nu säger statsrådet i sitt svar att runda huset inte visade sådana fördelar att det uppvägde kravet på ökad personal. Man hade funnit det obestridligt att personalökningen skulle bli minst 80 personer. Låt mig då konstatera att detta är en av de punkter som en vidare utredning borde kunna belysa ytterligare.

Man ifrågasätter ju t.o.m. om inte rundahusalternativet skulle ge billigare personalkostnader, mindre antal årsarbetare — man nämner siffran 40 mindre än för det andra föreliggande alternativet. Jag nämner bara den punkten som ett exempel. Jag har inte någon möjlighet, lika litet som herr Wennerfors, att på grundval av det studium jag har gjort av handlingar ta ställning i den här frågan. Men, herr statsråd, jag finner det anmärkningsvärt om en så central punkt, där det tycks råda oklarhet och där det tycks som om den punkten var en av de avgörande för departementets bedömning, inte blir föremål för en ytterligare utredning. Det rimliga vore väl — som jag tror att fru Eriksson hade i tankarna — att man arbetade fram rundahusalternativet parallellt med nu föreliggande alternativ som förslagshandlingar och att på grundval av sådana handlingar en slutgiltig bedömning finge göras. Låt mig också uttrycka min förvåning över att frågor av den här arten kan avgöras utan att annan sakkunnig än verket och dess konsulter hörts. Den myndighet som redan engagerat sig för en viss typ är ju på sätt och vis part i målet, när det gäller att bedöma den alternativa lösningen. Vid en prövning av alternativförslaget har man också förordat sin egen lösning, som ligger till grund för den fortsatta projekteringen. Vore det inte rimligt att i sådana här fall höra andra sakkunniga, som inte haft med ärendet att göra? I det sammanhanget vill jag fråga om rundahusalternativet eller något av alternativen för yttrande har remitterats till de lokala intressenterna. Av Arlandas investeringar skall ju enligt de bestämmelser som nu gäller Stockholms läns landsting och Uppsala läns landsting gemensamt bidra med 37,5 procent av de totala investeringskostnaderna. Om inte de intressenterna hörts, avser då statsrådet att remittera frågan till de båda landstingen för yttrande? Det vore väl rimligt, när skattebetalarna i den här regionen under lång tid skall bidra med flera hundra miljoner kronor för investeringskostnaderna, att de också fick ett ord med i laget när det gäller utformningen. Herr Norling vet att jag och andra riksdagsledamöter från mitt parti inom Stockholmsregionen är kritiska till detta bidragssystem och att vi därför i likhet med Kommunförbundet vill slopa de kommunala investeringsbidragen för flygplatsinvesteringar. Vi finner det orimligt att skattebetalarna i denna geografiskt begränsade del av landet skall bidra med stora krediter till utbyggnaden av en flygplats, som redan ger så god vinst. Vi kan inte förstå det solidariska i det systemet, som innebär att en ansenlig börda läggs på en region, utan tycker att det rimliga vore att de investeringarna täcktes via statsbudgeten och att de alltså solidariskt finge bäras av alla medborgare via statsskatten. Det är inte små belopp det gäller. För den kommande femårsperioden belöper sig regionens bidrag enligt uppgift till 100 miljoner kronor, och fram till 1985—1986 beräknar man att beloppet skall utgöra minst 350 miljoner kronor. Men, herr talman, detta är en sak för sig, och jag är medveten om att jag får fortsätta den debatten i annat sammanhang. Men jag har ändå velat nämna den här aspekten. Eftersom skattebetalarna i Stockholms och Uppsala län skall bidraga med så väsentliga summor till utbyggnaden — totalt gäller det en miljardinvestering — är det väl rimligt att de valda lokala representanterna får ett inflytande på hur flygplatsen och flygterminalen skall se ut. Även detta behov av att lämna möjlighet till inflytande och yttrande från landstingen tycker jag talar för att statsrådet borde ompröva både sin inställning och det beslut som är fattat och i stället säga ja till att låta ytterligare utreda föroch nackdelar med rundahusalternativet. Det borde kunna ske utan att förseningar uppstår.
Herr talman! Såväl interpellanterna som frågeställaren tycker att mitt svar inte är tillräckligt uttömmande. Om fru Eriksson i Stockholm och herrar Wennerfors och Wirmark orkar sitta kvar — jag hoppas att det är möjligt — skall jag ge en grundlig överblick över vad som skett. Sedan hoppas jag att inte tiden på dygnet skall hindra oss att diskutera denna angelägna fråga vidare. Jag har i mitt svar sökt redovisa med vilken noggrannhet vi gått till väga i vår prövning av luftfartsverkets förslag och senare också rundahusetförslaget. I det arbetet har deltagit våra två fackmyndigheter på området, dvs. luftfartsverket och byggnadsstyrelsen. Verken har i sin tur också nära samarbetat med den största kunden på Arlanda, SAS. Jag vill framhålla att det är naturligt för mig att fästa den allra största vikt vid vad fackmyndigheterna säger.

Samtidigt måste det ske på ett sätt som medför de lägsta kostnaderna. Anläggningen skall kunna förräntas. Kostnaderna för anläggningen, liksom luftfartsverkets övriga driftkostnader, måste täckas genom intäkter som verket får genom avgifter lagda på flygtrafiken och på andra nyttjare av verkets tjänster. Det är viktigt att hålla detta i minnet vid bedömningen av verkets förslag och analyser i den här frågan. En viktig intressent i sammanhanget är självfallet flygföretagen, som får bära huvudbördan av de ekonomiska konsekvenserna av luftfartsverkets olika åtgärder. Mot den bakgrunden är det alltså av särskild betydelse att huvudin tressenterna, luftfartsverket och flygbolagen — närmast företrädda av SAS — funnit att det av luftfartsverket förordade alternativet är den klart bästa lösningen på Arlandas terminalbyggnadsbehov. Man avvisar det s.k. rundahusalternativet som mindre funktionellt och, vilket är det viktigaste, alltför dyrt i drift. Det förefaller mig som om varken fru Eriksson eller herr Wennerfors brytt sig om att sätta sig in i vad den här av luftfartsverket förordade lösningen på Arlanda egentligen innebär. Herr Wennerfors” ofta återkommande hänvisningar till Kastrup styrker mig i den uppfattningen. Men för all del, här är herr Wennerfors i gott sällskap med många andra — arkitekter och pressfolk som också uttalat sig i frågan, utan större insikt. Det är nämligen inte alls på det sättet att Arlandaterminalen blir något nytt Kastrup. Det karakteristiska för luftfartsverkets alternativ är att man eftersträvat att hålla gångavstånden så korta som möjligt. Det har skett genom att flygplanen ställs upp enligt nos-in-principen och genom att flygplanen placeras runt fingertoppen. Samtidigt har man gjort fingrarna så att säga självförsörjande genom att dit lägga utrikeseller transithallarna med vad därtill hör av cafeterior, tax-free shops och andra butiker, hygienutrymmen, vilrum etc. Därmed har fingrarna blivit bredare än vad normalt är fallet i liknande lösningar. I verkets förslag blir fingrarna maximalt ca 160 m långa och ca 30 m breda. Som jämförelse kan nämnas att på Kastrup har de två äldsta fingrarna en längd av 310 respektive 340 m och det nya fingret inklusive förbindelsegången med rullande trottoar — en längd av 590 m. Fingrarnas bredd är där 6—8 m. Låt mig också ytterligare beröra frågan om det runda huset. Fru Eriksson och herr Wennerfors säger att när man nu bygger nya stationsbyggnader på utländska flygplatser sker det efter rundahusprincipen. Dessa konstateranden behöver förvisso närmare kommenteras. Beträffande de anförda exemplen — jag hörde kanske inte alla men några fastnade i minnet kan jag bara nämna att stationsbyggnaden på Torontos flygplats och Pan Americans ursprungliga, numera helt ombyggda byggnad på Kennedyflygplatsen visserligen har vissa drag gemensamma med arkitektgruppens förslag men är omkring tio år gamla. I fråga om Toronto kan jag för övrigt nämna att enligt uppgifter erfarenheterna av den runda terminalanläggningen varit så dåliga att några nya sådana byggnader inte planeras när anläggningen skall byggas ut. Och, som jag sade, är också Pan Americans terminal på Kennedyflygplatsen numera helt ombyggd.

I intet fall har byggnaderna utförts efter en princip som liknar arkitektgruppens förslag. Det förekommer visserligen anläggningar med rund form men med en helt annan uppbyggnad. Ett exempel är Paris nya flygplats Roissy som tas i bruk 1974 och vars terminalbyggnad väl är den som kommer arkitektgruppens förslag närmast. Den har dock en annan uppbyggnad, bl.a. vad gäller vägtrafikanläggningen, som inte tillåts gå inuti byggnaden, vilket Billgrengruppen föreslår — utan som, så att säga, klättrar utanpå i en spiral runt byggnaden. Det är intressant att notera att nästa terminalbyggnad som planeras att tas i bruk år 1977 inte blir rund, vilket de ursprungliga planerna förutsatte, utan rektangulär till formen. Det finns ett par andra anläggningar av rund typ, exempelvis den i Kansas City — jag tror att den nämndes av någon — som togs i bruk i somras. Anläggningen är av samma typ som den i Dallas, som jag nämnde om nyss. Dessa anläggningar skiljer sig fullständigt från arkitektgruppens förslag. De är nämligen av s.k. linjär typ, i princip liknande inrikesterminalen på Arlanda — men givetvis med annorlunda dimensioner — som av olika skäl, bl.a. med hänsyn till vägföringsproblem, böjts av i mer eller mindre runda former. I dessa fall får man en terminal som formas till en stor cirkel bestående av förhållandevis smal huskropp. Cirkeln är helt öppen i mitten där marktrafiken rör sig eller kan parkera. Det finns således inte tillstymmelse till verklig likhet med det förslag som vi här diskuterar. Den genomgång av olika byggda eller planerade anläggningar som jag gjort visar i stället att den vanligast förekommande lösningen är av den typ luftfartsverket föreslagit, dvs. med en centralbyggnad varifrån pirar eller fingrar om man så vill går ut, runt vilka flygplanen ställs upp. Exempel är den nya byggnaden på Dässeldorfs flygplats, färdig 1973, den nya byggnaden på Paris Orly, färdig 1971, och den nya byggnaden på Melbournes flygplats, färdig 1970. Den nya stationsanläggningen på Newarks flygplats, färdig 1972, har centralkroppar från vilka går ut korridorer fram till satelliter vid vilka flygplanen står uppställda, alltså i princip fingrar med flygplanen samlade vid fingertopparna. Stationsbyggnaden på Tokyos nya flygplats, färdig 1973, får en stationsbyggnad utförd enligt liknande princip. Fru Eriksson i Stockholm samt herrar Wennerfors och Wirmark har framhållit en rad fördelar med rundahusalternativet. Alla dessa fördelar har redovisats av förslagsställarna i nästan likalydande termer under vår och myndigheternas behandling av ärendet. Vad gäller luftfartsverkets och byggnadsstyrelsens analys av alternativet och jämförelse med fingeralternativet vill jag nämna att verken har visat hur gångavstånden för pa: gerarna i båda alternativen är ganska lika, men det är flera vertikalförflyttningar i runda huset, vilket gör det sämre från framför allt de handikappades synpunkt. Passageraren har också svårare att orientera sig. Tillfarten till runda huset går i tunnel under flygplansplattformen och ansluter till två rundfarter och angöringsgator, vardera 400—500 m långa. Dessa är helt inneslutna i byggnaden. Det torde inte ens med mycket avancerade ventilationsanordningar vara möjligt att åstadkomma en godtagbar miljö för den personal. som får sin arbetsplats i dessa rundfarter. För att bemanna expeditioner, kontroller, ramporganisation och annat krävs — som jag tidigare framhållit — minst 80 årsanställda mera i det runda huset. Rundahusanläggningen är i vissa delar underdimensionerad. När detta kompenseras blir det runda huset dyrare att bygga än fingeralternativet. Vid jämförelsen har bedömningen av det runda huset skett efter dess huvuddrag. Jämförelsen har visat att det runda huset totalt sett inte ger några fördelar framför det beslutade alternativet.
Herr talman! Jag skall be att få anföra ett par synpunkter i frågan. Det finns som sagt som herr statsrådet själv säger ofantligt mycket att säga, men jag skall begränsa mig så mycket jag nu kan. Statsrådet hänvisar till de här två verken som har samma uppfattning som han stöder sig på. Men det är ju ändå så att byggnadsstyrelsen i ett tidigare skede klart uttalat stora förtjänster med rundahusprincipen. Det finns ju skriftligt dokumenterat i ett protokoll. Vad vidare beträffar kostnaderna står påstående mot påstående. Man får den uppgiften att rundahuslösningen innebär mindre investeringskostnader, och det är ju rätt många byggnader det är fråga om. Det sägs att SAS och andra flygbolag har den uppfattningen att det skulle vara bättre med den lösning som nu är på väg. Det påståendet får stå för statsrådet, för jag har fått en motsatt uppfattning, nämligen att flera av de övriga flygbolagen har uttalat sig för rundahusprincipen. Man skulle ha mycket dåliga erfarenheter från Toronto, säger herr statsrådet. Jag har fått andra uppgifter, som inte alls går i den riktningen. Att statsrådet sedan tycks vara litet vilsen tyder nästan uttalandet på som gäller Pan Americans terminal vid Kennedy Airport. Herr Norling säger att det är en tio år gammal stationsbyggnad och att den nu är helt ombyggd. Jag antar att han därmed menar att det inte var jämförbart. Men snälla nån, den är ju ombyggd nu så att den ännu mera tar vara på de goda fördelarna med rundhusprincipen. Det är ju det som har meddelats. Jag kan därför inte begripa vad statsrådet menade med det. Sedan nämnde herr Norling beträffande någon annan lösning att man hade gjort stationsbyggnaden rektangulär i stället för rund som var meningen från början. Den behöver ju inte absolut vara rund — den kan lika gärna vara rektangulär. Det fina är att den bygger på den kompakta lösningens princip. Det är det som är skillnaden gentemot fingerhuslösningen, som visat sig vara ofördelaktig. Slutligen nämner statsrådet kritiken gentemot biloch busstransporten till det här runda huset och talar om biltunneln, svårigheterna med ventilation och annat. Detta har yrkesinspektionen tittat på, och den har inte haft några invändningar. Man kan väl inte bara låta bli att låtsas om det.

Herr talman! Statsrådet läste upp ur luftfartsverkets bedömningar. Vi tvivlar inte alls på att man har skrivit så. Vad vi menade var att luftfartsverket redan hade tagit ställning och lämnat sitt förslag innan detta andra förslag kom upp till bedömning. Då vore det väl riktigt att man utarbetade båda förslagen och därefter gjorde bedömningen. Sedan säger man att flygföretagen ute i världen inte heller har ansett Nr 143 att den runda modellen, det kompakta huset, skulle vara bättre. De har Torsdagen den väl inte heller fått några utarbetade handlingar när det gäller detta 14 december 1972 förslag. Det är egentligen det vi vänder oss mot, att det inte finns några utarbetade handlingar i bägge fallen så att man kan göra jämförelser. Ang. utformningen Såvitt jag förstår är det här fråga om en bedömning som gjorts innan av flygterminaler det över huvud taget kommit ett förslag om det runda huset. När det förslaget kom hade man redan bestämt sig för det förslag som fanns. Och de som hade lämnat förslaget kunde väl inte ändra sig då. Inte heller fanns det några verkliga handlingar så att någon annan kunde göra en jämförelse. Ingen av oss tre interpellanter vill ett ögonblick betrakta oss som insatta i detta ärende på samma sätt som en tekniker, inte heller kan vi göra en ekonomisk bedömning. Vad vi vill är att man skall lägga fram sådana utredningar att man vet varför man tar ställning till det ena eller det andra. Jag har inte blivit mer upplyst genom statsrådets uppläsning av påståenden. Vi fick egentligen ingenting veta om hur man så bestämt kunde döma ut det runda huset som ekonomiskt mindre lyckat och hur man visste att det inte skulle fungera. Kvar står fortfarande kravet — ganska normalt för de flesta — att när man skall välja mellan två förslag skall de också vara utarbetade i lika hög grad.

Herr talman! Det var intressant att lyssna till statsrådets vidare argumentering för den ståndpunkt han intagit. Jag kommer inte ifrån intrycket av en ganska ensidig bedömning. Statsrådet nämner flera nackdelar med det alternativ som har förts fram här i debatten och framför därvid synpunkter som anförts av luftfartsverket och SAS. Men statsrådet nämner inte med ett ord att de här synpunkterna har bemötts av arkitektgruppen och att det har kommit fram andra synpunkter och faktorer, som det vore önskvärt att också väga in i bedömningen. Får jag ta upp frågan om svårigheter för på och att veta vart de skall gå på flygplatsen? Och får jag ytterligare ta upp frågan om personal, eftersom den gavs ganska stor plats i själva interpellationssvaret? Det är riktigt att personalkostnaden och driftkostnaden är utomordentligt viktiga faktorer när man skall bedöma det här ärendet — också personalkostnaden för flygbolagen. Såvitt jag kan förstå bygger de extra gerare att hitta bagage kostnader som här framräknats för rundahusalternativet på en tredelning av bl.a. ankomsthallarna. Men förslagsställarna har ju förklarat att med en ankomsthall skulle man komma fram till helt andra beräkningar. Med ett sådant alternativ skulle man t.o.m. nå en personalbesparing. Jag kan givetvis inte avgöra om det är riktigt. Här står påstående mot påstående, och enligt min enkla bedömning vore det i ett sådant läge angeläget att få frågan ytterligare belyst. Med det här sammanhänger också svårigheten att hitta bagage. Det är klart att med en enda ankomsthall blir det lättare än om det är tre hallar och man inte riktigt fattar anvisningarna om hur passagerarströmmarna Herr talman! Jag konstaterar att jag knappast har fått några svar på de frågor som jag ställde i mitt inlägg. Får jag i frågeform upprepa: Vill inte statsrådet medge att det hade varit i enlighet med andan i den här skriften att ytterligare pröva föroch nackdelar med det här alternativet? Vill inte statsrådet säga huruvida han är villig att skicka den här frågan på remiss till de lokala intressenterna, till landstingen? Och vad har statsrådet för argument, om han anser att detta inte är lämpligt? Min sista fråga är: Är det ett helt felaktigt resonemang som jag för här, när jag säger att det vore värdefullt med en helt opartisk belysning? Nu säger ju statsrådet att han har tagit hänsyn till luftfartsverkets och SAS:s bedömningar — det är ju de som skall använda de här byggnaderna. Men ligger inte också i det litet av den problematik som jag påvisade, nämligen att de också delvis blir parter i målet? Är det då inte värdefullt att få en bedömning från annat håll. Skall inte statsrådet med någon synpunkt åtminstone kommentera den frågan?
ara en del av dem. Men allra först vill jag säga att både interpellanterna och frågeställarna har en uppfattning gemensamt, nämligen att luftfartsverket och byggnadsstyrelsens värderingar måste ifrågasättas. När det gäller luftfartsverket kompletteras misstänksamheten med att luftfartsverket talar i egen sak. Vi kan emellertid inte ändra på det förhållandet om det nu verket och inte är så som interpellanterna menar att luftfarts' byggnadsstyrelsen är våra två fackmyndigheter på detta område. Kungl. Maj:t har dessa två myndigheter att höra på. Ärendet ligger under dem, och därför är det litet — jag vill gärna använda det ordet — märkligt att på det här sättet fö söka ifrågasätta deras objektivitet på ett område som de är skyldiga att handlägga. Det är på gränsen till en allvarlig anklagelse att luftfartsverket inte bara i denna fråga utan kanske också i andra frågor vilket skulle innet ra att man inte bara nu endast skulle tala i egen sak utan kanske oftare skulle ifrågasätta dess objektivitet. Är det det som avses med misstänkliggörandet? Interpellanterna sätter större tilltro till en arkitektfirma. Jag ifrågasätter inte denna arkitektfirmas ärlighet, som interpellanterna här gör med luftfartsverket det skulle vara mig fjärran att göra det. På detta sätt kommer vi naturligtvis inte ur den här diskussionen i den delen. Jag konstaterar bara att interpellanterna har ifrågasatt luftfartsverkets objek tivitet men samtidigt inte för ett ögonblick i gasätter objektiviteten hos företrädarna för runda huset. Jag gör det icke. Men visst förefaller det märkligt att debattera så allvarliga ting på det sättet Herr Wirmark frågar om landstinget och dess möjligheter tidigare och nu att komma in. Jag sade i mitt skriftliga svar på s. 2 att efter ingående beredning inom kommunikationsdepartementet och sedan överenskommelse med Stockholms läns landsting träffats om bidrag till bl.a. kostnad för projektering meddelade Kungl. Maj:t i januari 1972 föreskrifter för det fortsatta utredningsoch projekteringsarbetet avseende stationsbygg naden. Det är ju svar, herr Wirmark, på frågan huruvida landstinget har varit medvetet eller icke medvetet om de tankegångar som har lett fram till Kungl. Maj:ts beslut. Stockholms läns landsting tar alltid reda på vad det är man skriver på, och det har man gjort även i det här fallet. Herr Wirmark säger också att statsrådet inte nämner att det kommit in synpunkter från dem som företräder rundahusalternativet. Skall det tydas så, herr Wirmark, att alla dessa synpunkter skulle ha lagts åt sidan av Kungl. Maj:t? Någon annan tydning kan jag inte komma fram till när herr Wirmark påstår att det har kommit in synpunkter från de företrädarna som ingen hänsyn har tagits till. Det borde vara en överloppsgärning för mig att säga att Kungl. Maj:t och underlydande verk och sidoordnade myndigheter i det här ärendet liksom i alla andra har varit helt öppna vid varje tillfälle för att lyssna till alla tänkbara förslag. Fru Eriksson i Stockholm gjorde i sitt inlägg gällande bl.a. att här skulle finnas två alternativ, ja, det har blivit, fru Eriksson, två alternativ i den debatt som förs i det här stadiet av ärendets handläggning. Men innan luftfartsverket och byggnadsstyrelsen fastnade för det alternativ som Kungl. Maj:t nu har beslutat om, så har naturligtvis, som alltid, verket haft att samla in erfarenheter och synpunkter från alla tänkbara håll. Detta har alltså lett fram till det alternativ som beslut är fattat om. Det är alldeles självklart att luftfartsverket måste vara med tiden och följa upp vad som händer runt om i världen. Det ligger i sakens natur att man inte sätter sig i sin kammare och ritar upp ett förslag till en ny terminalbyggnad på Arlanda utan att följa upp vad som är det senaste nya runt om i världen. Herr Wennerfors kom tillbaka till Pan American Airways och Kennedyflygplatsen. Det är synd, herr Wennerfors, att jag inte gjorde som jag kanske tänkte och tog med mig en rad bilder för att visa här. Herr talmannen kanske vid den här tiden på dygnet ursäktar att jag inte gjorde det. Men om vi hade haft möjlighet att titta på dessa bilder skulle jag ha kunnat visa vad herr Wennerfors borde veta när han talar om den flygplatsen, nämligen att den är ombyggd och att det inte alls går att göra någon jämförelse med det vi nu diskuterar beträffande Arlanda. Jag skall inte förlänga debatten mycket mera. Men låt mig säga en sak till, som naturligtvis kan vändas emot mig, om interpellanterna och frågeställaren vill det. Men jag tycker den är så väsentlig att jag åtminstone måste få den till protokollet. Arbetet med Arlandas nya stationsanläggning har nu pågått i flera år. Alla ansträngningar görs att få fram den länge önskade nya stationsbyggnaden. Om det skall kunna ske enligt planerna — dvs. att anläggningen skall kunna tas i bruk i slutet av 1976 — måste arbetet få bedrivas ostört och inte, som skett under det senaste året, ytterligare splittras på diskussioner och analyser av andra tänkbara lösningar av byggnadens utformning. Jag hoppas verkligen innerligt att luftfartsverket och byggnadsstyrelsen nu skall få den absolut nödvändiga arbetsron i sitt fortsatta arbete. Det är nödvändigt också med hänsyn till den flygande allmänheten, som i hög grad blir lidande redan genom de förseningar som nu uppstått. I detta lägger jag till slut också in, herr talman, vad herr Wirmark sade om att här skulle man kunna remittera något förslag på nytt. Beslut har ju fattats i ärendet, och då går det inte att remittera på nytt.
Herr talman! Statsrådet måste helt ha missuppfattat vad ett ämbetsverk har för befogenheter. Jag har aldrig trott att ett ämbetsverk avgör en fråga. Statsrådet sade att avgörandet ligger hos luftfartsverket och byggnadsstyrelsen. Det kan aldrig vara möjligt. Ett ämbetsverk har ju ingen avgörande befogenhet utan kan endast framlägga förslag. Att ämbetsverken i allmänhet har en sakkunskap, som man hoppas att statsråden respekterar, är självklart. Men jag tog ett annat exempel — det gällde köp av datorer. Där hade ett ämbetsverk mycket bestämt uttalat sig i en riktning och det hade getts stor offentlighet åt detta. Det blev ett annat beslut. Och jag har ganska god kännedom om att regeringen icke behöver ta någon hänsyn till förslag som kommer från ämbetsverk. Så på den bogen ligger inte frågan, utan avgörandet träffas av statsrådet. Det är ju därför vi tar upp frågan här. Annars vore det meningslöst, vi kan inte stå och vädja till ett ämbetsverk. Vi kan bara vädja till statsrådet att ta hänsyn till olika förslag. Sedan har det sagts att vi har insinuerat att luftfartsverket varit partiskt, men vad vi har sagt är att luftfartsverket hade utformat ett förslag innan det andra förslaget lades fram. Om det redan finns ett förslag som man har satts sig in i och tagit ställning till, så är det väl naturligt att man också förordar det. Det var därför som jag menade att det kanske skulle ha varit riktigare att man hade utarbetat det andra förslaget också, så att statsrådet hade två lika väl utarbetade förslag att välja mellan. Jag anser nämligen fortfarande att det är statsrådet som avgör frågan. Sedan sade kommunikationsministern: Låt oss nu vara i fred och kom inte med några ytterligare besvärligheter! Men när vi som riksdagsledamöter får frågor och förslag från olika håll är det ju vår skyldighet att vi i vår tur frågar statsrådet. Det hör till ordningen och bör därför inte irritera. Jag tror inte heller att vare sig luftfartsverkets eller byggnadsstyrelsens förslag — vem det nu är som har sysslat med dessa frågor — har blivit försenat ett enda ögonblick av våra interpellationer. Att påstå det kan nästan kallas för en insinuation. Orsaken till att vi har frågat vid denna tidpunkt har varit den publicitet som förekommit om att det också finns ett annat förslag som inte har undersökts. Inte heller tror jag att dröjsmålet hittills har berott på att man gjort några extra analyser. Vi har åtminstone inte fått någon redogörelse för dem. Det har inte sagts något om att man har analyserat en rad förslag och fört en mängd diskussioner; det enda vi vet är att ett förslag om runda huset har lagts fram under detta år och att man i ämbetsverken redan hade bestämt sig när det förslaget presenterades. Därför kan man inte i verken ha blivit försenad i sin handläggning av att vi interpellerat här i riksdagen. Vi vet för övrigt hur liten betydelse det har att interpellera, men det är en av de möjligheter vi ändå har som riksdagsledamöter att verka i allmänhetens intresse. Självfallet kan inte heller rundahusförslaget ha försenat luftfartsverket och byggnadsstyrelsen när de utarbetat sitt förslag, som redan tycks ha legat färdigt när det andra förslaget lades fram. Det är fel att påstå något sådant. Slutligen kan man som statsråd ha en bestämd uppfattning, men man kan inte huta åt riksdagsmän och säga att de skall hålla sig lugna, så att ämbetsverken kan arbeta — när man bara är så blygsam att man

Herr talman!

Det tror jag visst att man har. Vad jag har sagt är att genom att verKet redan var engagerat i ett förslag blir det något av ett partsförhållande, och därför hade det varit önskvärt med en ytterligare belysning av en tredje part. Det är bl.a. en sådan belysning som jag har velat medverka till med min fråga. Jag vill alltså ha noterat i protokollet att jag inte har ifrågasatt verkets vilja till en saklig bedömning av ärendet. Den andra punkt jag skulle vilja ta upp är att statsrådet tycktes vara idet inte hade nämnt de indignerad över att jag hade sagt att statsr ytterligare synpunkter som hade kommit in från vederbörande arkitektgrupp. Det tycker jag var helt på sin plats att göra. Vad statsrådet gjorde i sin andra replik var att referera till de synpunkter som SAS hade anfört och som har bemötts i den här inlagan. Inte med ett ord sades att här fanns faktorer som kunde inverka på de slutsatser som SAS dragit. Det är väl bara rimligt att detta kommer till allmän kännedom och att de synpunkterna inte står oemotsagda. För det tredje är det väl ingen av oss som har debatterat denna fråga som vill försena Arlandas utbyggnad. Det är ju inte bara en tidsfråga. Det är också fråga om ett mycket viktigt projekt — det är en miljardinvestering — och det är fråga om bidrag från landstingen som uppgår till t att de fick ärendet för yttrande. Statsrådet försökte ge kammaren intrycket att landstinget hade tagit ställning till rundahusprincipen. Det är inte så. Vem som helst som kontaktar landstinget får beskedet att man inte haft möjlighet att ta ställning till alternativen i den fråga vi nu diskuterar. Jag mycket stora belopp. Då vore det väl inte för mycket be tycker att det vore rimligt att man fick det. Begär man att landstingen skall ge krediter på så stora belopp, bör de också ha möjlighet att yttra sig över denna mycket viktiga utbyggnad.
Herr talman! Jag sade i början av min förra replik att jag utsatte mig för en stor risk om jag tog upp frågan om tidsaspekten. Fru Eriksson i Stockholm tog direkt upp den kastade handsken och sade att detta uttalande måste innebära att jag tyckte illa om att interpellationerna och frågan hade ställts. Jag kan bara försäkra fru Eriksson att det inte var av den orsaken jag sade detta. Jag arbetar inte på det viset. Men jag tyckte ändå att det ur ett vidare perspektiv — bortsett från att vi skall diskutera de här frågorna hur ofta vi vill — ändå fanns anledning att i en så här viktig principdebatt ta med tidsperspektivet för Arlanda. Vi må ha vilken uppfattning vi vill om runda huset eller fingerterminalen, men kvar står ändå att alla som tänker utnyttja Arlanda väntar på den nya stationsbyggnaden. I det ögonblicket gör jag ingen koppling alls med typen av hus, utan konstaterar bara att vi redan av olika skäl men inte av detta skäl, fru Eriksson — är försenade. I den debatt om Arlanda som pågått i många år har man ofta fått höra: Skall detta aldrig bli färdigt någon gång? Det var just därför jag tog mig friheten att — med risk för att bli missförstådd — ändå nämna detta. Det fanns inget sådant samband som fru Eriksson talade om.

Herr talman! Riksdagen har nu att ta ställning till mycket omfattande förslag som förberetts under flera år. Besluten får stor betydelse för vårt samhälles framtid. Det stora intresset för debatten vittnar om att detta är ting som engagerar människorna. Talarnas rad blir lång. Många synpunkter kommer att framföras. Det är helt naturligt. Jag skall inleda debatten med några principiella synpunkter — för övrigt enligt den modell som lades upp hos herr talmannen den 22 november. Nobelpristagaren i ekonomi, Simon Kusnetz, har i sina undersökningar konstaterat att Sverige under en 100-årsperiod haft en snabbare produktionsstegring än något annat land. Detta har inneburit en standardförbättring som människorna i det gamla fattiga Bondesverige inte vågade drömma om. Det finns ibland en tendens att se ekonomiska framsteg över axeln. Låt mig bara konstatera, att de allra flesta människor i vårt land inte haft någon som helst svårighet att uppskatta de materiella framstegen. Det fanns de som i början var emot en omvandling av Sverige. En svensk ekonomisk historiker har påpekat hur dessa hyste ”en överdrivet optimistisk uppfattning om det rådande jordbrukarsamhällets förmåga att klara de problem, som en ständigt växande befolkning ställde. För godsägare och välbeställda bönder ägde lantlivet onekligen sitt behag.

Det byggde på rika naturtillgångar, yrkeskunniga arbetare, skickliga företagare, duktiga tekniker. Framstegen skapades under hårt slit — i gruvor och i skogar, i fabriker och i verkstäder. Det rådde fattigdom och nöd. Arbetsvillkoren var hårda, bostadsförhållandena dåliga, den sociala tryggheten obefintlig. Men man ville förändra samhället. Det har lyckats. Och vi vill inte ha det gamla samhället tillbaka. Den svenska arbetarrörelsen har tveklöst bejakat den utvecklingstanke som varit samhällsomdaningens drivkraft. Men denna utveckling har också medfört påfrestningar och problem för samhället och enskilda. Ty Sverige har omvandlats. Människor har flyttat. De har lämnat landsbygden därför att där var de i det gamla bondesamhället dömda till fattigdom. Tätorterna har växt. Människor har bytt sysselsättning, gått till nya yrken i industri och tjänstesektor. Det var en omvandling som tog fart långt innan man hade börjat tala om arbetsmarknadspolitik och lokaliseringspolitik, långt innan samhället började gripa in för att stödja människorna. Vårt land har blivit öppet mot omvärlden i ekonomiskt avseende. Det ger oss möjlighet att delta i en internationell arbetsfördelning. Men det utsätter oss också för den internationella konjunkturens växlingar och en hård konkurrens. I stort sett har förändringarna varit nödvändiga. Utan den s.k. strukturomvandlingen skulle vi ha förblivit ett fattigt land. Människorna skulle ha bundits i näringsgrenar med vikande sysselsättning och dålig lönebetalningsförmåga med väldiga inkomstklyftor och andra välfärdsskillnader som följd. De som längtar tillbaka bör ha det perspektivet klart för sig. Det finns heller inget land — oavsett samhällssystem — som varit oberört av strukturomvandlingen. Den har varit nödvändig i alla ekonomier. De svårigheter och påfrestningar som förändringen innebär har varit en realitet även i statssocialistiska ekonomier. Den har i kommunistiska diktaturer drivits fram med utomordentligt brutala metoder som vi här i landet står helt främmande inför. Förändringen har i hög grad styrts av marknadsekonomiska krafter, dvs. kapitalet har investerats där det kan ge största möjliga avkastning åt ägaren. En av anledningarna är uppenbar. Vi har varit och är hänvisade till att sälja vår produktion utomlands och konkurrera med de industrialiserade länderna. Något annat alternativ utöver isolering i fattigdom har inte funnits. Men den internationella ekonomin kännetecknas inte av någon planhushållning. Därmed är en av orsakerna till marknadskrafternas genomslag i vår strukturomvandling angiven. Marknadsekonomin innehåller en stark strävan till effektivitet. Men marknadskrafterna innebär ingen garanti för att väsentliga samhällsmålsättningar uppfylls eller för att den enskildes trygghet garanteras. På många områden har man numera allmänt accepterat att marknads ekonomin inte löser problemen. När det gäller den sociala tryggheten, sysselsättningen och inkomstfördelningen krävs offentliga ingripanden som innebär en styrning av marknadskrafterna. Allmännyttan måste ta över. I dag diskuterar vi två områden där marknadskrafternas negativa verkningar givit utslag. Det gäller den regionala balansen och skyddet av väsentliga miljövärden. Marknadskrafterna har i dessa hänseenden den avgörande svagheten att de enbart tillgodoser ett snävt lönsamhetskrav på kort sikt. Då kommer hänsynen till naturresurser som inte kan förnyas och till kravet på en jämn regional utveckling lätt i kläm. Insatserna för att jämnare fördela sysselsättning och service i landet är redan i dag betydande. Det var till att börja med genom de statliga företagen, Norrbottens järnverk och Statens skogsindustrier, som satsningarna gjordes. Så kom de statskommunala beredskapsarbetena. Steg för steg har de olika instrumenten utvecklats och nya medel byggts upp. En avgörande förutsättning har varit utbyggnaden av den offentliga sektorn, dvs. samhällets produktion av tjänster. Den offentliga sektorn styrs väsentligen av sociala mål, inte av marknadskrafternas lagar och vinstmotiv. Om vi hade låtit den produktion av varor och tjänster som den offentliga sektorn utför i stället ske på marknadens villkor, skulle den ha blivit mycket hårt centraliserad enligt marknadsekonomins lagar. Men vi har inte bara sett till lönsamheten. Vi har försökt se till människornas önskningar och behov och låtit dessa bestämma utbyggnaden. Därför har vi t.ex. i dag ofantligt mycket mera likvärdiga vårdmöjligheter för sjuka människor och för gamla människor i olika delar av landet. Det finns numera en nioårig grundskola över hela landet. Den gamla realskolan och det gamla gymnasiet var inte särskilt decentraliserade. Sanningen är ju att man i dag kan få gymnasieutbildning på dubbelt så många orter och högskoleutbildning på tre gånger så många orter som 1945. En betydande decentralisering av utbildningsmöjligheterna har alltså blivit möjlig. Eller ta det regionalpolitiska och lokaliseringspolitiska stödet till skogslänen som på ett budgetår uppgår till nära 1 200 miljoner kronor. Det syftar till att hålla sysselsättningen uppe och göra det möjligt för människor att bo kvar i sin hembygd. De 33 miljonerna i flyttningsbidrag är mycket blygsamma vid en sådan jämförelse, särskilt om vi tänker på att hälften eller fler av dem som flyttar stannar kvar i hemlänet. Skatteutjämningsbidragen är ett annat uttryck för vad samhället betyder för möjligheterna att skapa likvärdiga levnadsbetingelser i olika delar av landet. 2 000 miljoner kronor om året förs över från de stora kommunerna, främst i Sydoch Mellansverige. I fattiga kommuner i Norrbotten betyder skatteutjämningen 1200 — 1300 kronor per invånare och år. Det har kunnat ske därför att riksdagen som folkets representanter haft känsla för solidaritet i alla delar av landet. Så har samhällets utbyggnad och samhällets insatser betytt mer likvärdiga levnadsvillkor i olika delar av landet. Det steg som vi nu står i beredskap att ta har förberetts i många år genom grundliga utredningar där länen och kommunerna engagerats. Det har i hög grad varit fråga om ett decentraliserat planeringsoch utredningsarbete som nu förs samman till en helhetsbild. Det är verkligen inte fråga om att ta ifrån någon beslutanderätten. Det är fråga om att ge fler något viktigt att besluta om. Det måste vara en styrka för våra kommuner att veta att det finns ett större sammanhang att utgå ifrån. Men det förutsätter naturligtvis politisk vilja och handlingskraft ute i kommuner och län. Målsättningen är att bygga upp sådana regioner i landet att människorna skall kunna erbjudas likvärdiga sysselsättningsmöjligheter, tillgång till olika slag av service och en god miljö. Men är vi beredda att sätta upp denna målsättning då skall vi också vara medvetna om att de demokratiskt valda församlingarna tar på sig ett ökat ansvar. Det betyder att man måste vara beredd att väga mellan olika alternativ, väga samman olika önskemål, bestämma sig. Vi skall försöka lösa problem som i alla länder upplevs som mycket svårbemästrade. Då får vi vara väldigt aktsamma, så att vi inte inger människorna felaktiga föreställningar. Man skall visa sina medmänniskor den hänsynen att man talar om vad som är möjligt att uppnå med de medel man är beredd att använda. Vi har undvikit att inge sådana felaktiga föreställningar om möjligheterna att skapa expansion i alla orter i landet. Vi har ärligt försökt redovisa vilka avvägningar som realistiskt måste göras och inte dragit oss för att påpeka de svårigheter som alltjämt kommer att möta. Vi kan inte fixera oss vid en enda entydig befolkningssiffra, som vi lovar att uppnå. Befolkningstal ger inte sysselsättning åt någon. Det är arbete och rimliga levnadsvillkor som vi skall söka skapa. Vi vill försöka undvika en ytterligare folkminskning i länen fram till 1980. Redan det är för skogslänen en ambitiös målsättning. Där har vi en snabb rationalisering av basnäringarna, jorden och skogen. Dessa län har i dag en hög undersysselsättning och en stor andel av arbetslösheten. Det betyder att redan för att hålla en oförändrad befolkning så måste vi få ett betydande tillskott av arbetstillfällen i dessa delar av landet. Vi har i regeringsförslaget inte vågat lova en väldig folkökning i de län där vi redan har svårigheter att bibehålla befolkningsmängden. Vi kan inte heller splittra upp arbetstillfällena och samhällsinsatserna alltför mycket. Då skulle vi skapa ytterligare ett antal små och ensidiga arbetsmarknader. Om vi vill undvika en orimlig koncentration till storstadsområdena måste vi bygga stabila bastioner med väl utvecklad arbetsmarknad i alla län. De orter som finns i olika regioner skall inbördes komplettera varandra så att människor inom länen kan få allsidiga möjligheter till arbete, utbildning, vård och annan social service liksom andra tjänster. Orterna skall stödja varandra, inte slå ut varandra. Avvägningarna måste göras på många olika håll — i varje kommun, i varje län och i sista hand i riksdagen. Det går inte att skjuta ifrån sig avgörandet till någon annan. Man kan inte tänka bort riksdagen ur detta. Ty det är bara regering och riksdag som kan omfördela resurser mellan landets olika delar och hjälpa de eftersatta landsdelarna. Det är där det yttersta ansvaret för solidariteten måste tas. Vårt ansvar gäller också miljön. En bättre miljö är en väsentlig del av Nr 144 levnadsstandarden. Fredagen den Vi började se en händelseutveckling framför oss där konflikterna 15 december 1972 skärptes mellan en effektiv produktion och full sysselsättning å ena sidan och miljöhänsyn å den andra. Det är denna högst påtagliga problematik som gjorde det nödvändigt med en planmässig hushållning med mark och vatten. Också här är det alltså praktiska problem som drivit samhället till handling. Hushållningen med mark och vatten har stor social betydelse. På egen hand har den som saknar ekonomiska resurser små möjligheter att skaffa sig garantier för att han har tillgång till mark, frisk luft och rent vatten. Det måste ske genom gemensamma ansträngningar. Vi skall hushålla med mark och vatten också därför att vi skall ta hänsyn till kommande generationer. Vi skall inte skaffa oss fördelar i nuet på efterkommande generationers bekostnad. Det är en problematik som starkt engagerar ungdomen. Därför skall. värdefull natur skyddas. Attraktiva rekreationsområden skall göras tillgängliga för alla medborgare. Spekulation i markoch naturtillgångar skall motarbetas. De förslag riksdagen nu skall ta ställning till bygger på en långsiktig planering på demokratisk grund. Alternativet är fritt spelrum för anonyma marknadskrafter, handlingsoförmåga, växande svårigheter både ekonomiskt och socialt. Detta vore förödande i en tid när människorna med rätta frågar sig vart den tekniska och ekonomiska utvecklingen leder och är oroade inför framtiden. Människorna kräver att samhället i demokratisk ordning skall styra utvecklingen i enlighet med sociala krav. Gemensamt för de förslag vi utarbetat och som riksdagen nu skall ta ställning till är en helhetssyn. Vi säger inte nej till förändring och till en fortsatt teknisk och ekonomisk utveckling. Industrisamhället, en rationell arbetsfördelning och en högt utvecklad teknik måste förbli grundvalen för samhällsutvecklingen. Vi längtar inte tillbaka, romantiserar inte det förflutna. Regeringsförslaget innebär en utsträckt planering, större möjlighet att i demokratisk ordning styra utvecklingen. Detta är väsentligt för att vi skall kunna motverka anonyma ekonomiska krafter som människorna upplever som ett hot och i stället ge förändringen ett socialt innehåll. Regionalpolitiken är ett uttryck för solidaritet med de delar av landet som genom strukturförändringarna drabbats av svårigheter. Men vi vill att regionalpolitiken skall binda samman landets olika delar. Den solidaritetskänsla som vuxit sig stark i detta samhälle skall man inte slå sönder genom att driva fram motsättningar mellan olika landsdelar, mellan stad och land eller genom att försämra villkoren för de större tätorternas invånare. De större tätorterna och framför allt storstäderna skildras ibland närmast som en belastning för vårt samhälle. Men där kommer människor att bo och arbeta även i framtiden. I Stockholm, Göteborg och Malmö. Men också i Karlstad och Örebro, i Halmstad och Luleå, i Västerås och Växjö och många andra större tätorter. De kommer att fortsätta att gå till sina arbeten i fabriker och på 41 kontor, på byggen och i sjukhus. De har arbetat samman en stor del av det välstånd som vi nu genom samhällets insatser kan fördela till andra delar av vårt land. Deras aktiva medverkan är nödvändig även i fortsättningen om vi skall kunna ha en bra regionalpolitik och en bra miljöpolitik. Det når man inte genom att ständigt utmåla de större tätorternas invånare som närmast dömda och förtappade, genom att försämra utbyggnaden av samhällets tjänster när det gäller bostäder, åldringsvård, sjukvård, fritidsmöjligheter. Solidariteten når man genom att hålla samman stad och land. Den socialdemokratiska partikongressen diskuterade ingående regionalpolitik och miljö. Jag uttalade vid kongressens avslutning en förhoppning om samarbete kring den förnyelse av det svenska samhället som vår politik siktar till. Regionalpolitiken och den fysiska riksplaneringen är några av de mest betydelsefulla inslagen i denna strävan. Våra förslag på dessa områden har mött ett positivt gensvar ute hos människorna. Glädjande nog ser det ut som om de skulle få stöd av en bred majoritet i Sveriges riksdag. Det är ett pionjärarbete som uträttats. Många har varit engagerade innan förslagen kom på riksdagens bord. Därefter har utskotten arbetat intensivt och skickligt. Jag skulle vilja rikta ett tack till alla dem som på olika sätt konstruktivt medverkat i arbetet med riktlinjerna för regionalpolitiken och hushållningen med mark och vatten. De har alla gjort ett utmärkt arbete. Herr talman! Jag har försökt spara något av den mig tillmätta tiden för att vara ett gott föredöme. Jag vill sluta med att säga att det nu förefaller sannolikt att vi skall få en bred uppslutning kring de mycket stora och omfattande förslag som riksdagen i dag och de närmaste dagarna skall ta ställning till. Det väsentliga är emellertid icke i och för sig den breda majoriteten. Det väsentliga är att dessa förslag, om de förverkligas, blir till gagn för människors trygghet och välfärd.

Herr talman! Det beslut vi nu har att fatta är ett av de viktigaste i riksdagen under mycket lång tid. Vi står för första gången inför uppgiften att göra prioriteringar vad beträffar den regionalpolitiska utvecklingen, och vi skall skapa instrument för att reglera konflikter i markoch vattenanvändningen. De riktlinjer som här dras upp kommer att ha avgörande betydelse för vårt lands utveckling. Koncentrationen har blivit alltmer markerad. Marknadskrafterna har härvid fått styra på bekostnad av sociala, kulturella och miljömässiga målsättningar. Koncentrationen har upphöjts till något av en naturlag, och samhällets politik har inte bara varit denna naturlag underdånig man har också velat tjäna den genom ytterligare stimulans. Koncentrationspolitiken har varit särskilt påtaglig under 1960-talet. 1964 fattades beslut om försöksverksamhet med lokaliseringspolitik. Av beslutet då framgår klart att det viktigaste inte var att skaffa nya jobb i avfolkningsbygderna — att sätta upp maskinerna där människorna fanns. Det viktigaste var att flytta människorna från avfolkningsbygderna. Denna huvudsakliga inriktning har lokaliseringspolitiken haft sedan dess. Resultatet av den utvecklingen finns ganska bra beskriven i propositionen 111, som vi nu behandlar, där statsministern bl.a. säger: ”Folkomflyttningen har gått från norr till söder, från inland till kuster och från landsbygd till större tätorter.

Framför allt äldre och handikappade löper risken att bli ställda vid sidan av välfärden. I de större tätorterna är trängseln och köerna ofta besvärande. Många människor känner främlingskap i snabbt framväxande nya bostadsområden.” Det betyget har statsministern satt på regeringens egen politik. Jag har ingen anledning att protestera mot det betyget. Målsättningen för regionalpolitiken måste vara att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för att få sysselsättning, kulturell och social service, och en god miljö över hela landet. ttning anvisar vi i princip fem olika vägar För att uppnå centerns må som måste beträdas samtidigt. 1. Samhällets basoch serviceorganisation, dvs. fördelningen av kommunikationsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, kulturoch fritidsaktiviteter, vårdinrättningar, social service etc. måste inriktas på decentralisering av bebyggelse och näringsliv. Speciellt när det gäller kommunikationssidan är det angeläget att snabbt vidta åtgärder för att avståndsproblemen skall kunna bemästras. 2. Genom en effektivare skatteutjämning måste en väsentligt förbättrad resursutjämning ske mellan kommunerna för att likvärdiga förutsättningar skall kunna skapas i olika områden. 3. Avvägningen mellan lokaliseringspolitiken och den arbetsmarknadssiga flyttningspolitiken måste ändras så att lokaliseringspolitiska åtgärder i första hand kommer till användning och flyttningspolitiska åtgärder endast i den mån lokaliseringspolitik inte är möjlig. Flyttningspolitik får inte användas för fortsatt storstadskoncentration. 4. Lokaliseringsstödet för nya arbetstillfällen i sysselsättningssvaga områden måste förstärkas väsentligt och differentieras så att det kan utgå med kraftig förstärkning i områden som främst behöver stöd, t.ex. 5. I stockningsområdena kan ytterligare koncentration motverkas genom att vid behov åtgärder i form av investeringseller etableringsavgifter eller ett system med etableringstillstånd sätts in. Detta är den principiella uppläggningen av regionalpolitiken i centerns riksplan och vår motion. Dessa åtgärder bör också användas för att få till stånd en successiv omlokalisering och decentralisering av arbetstillfällena inom storstadsområdena till bostadsbebyggelsen i ytterområdena. Vi har i centerns riksplan och i den motion som vi har väckt konkretiserat våra handlingslinjer i 43 punkter. Först nästa år kommer regeringen med sina förslag. Det finns anledning att återkomma till dessa punkter då, och vi kommer att följa upp våra krav i dessa avseenden. Jag vill emellertid betona att det är synnerligen angeläget att snabbt vidta åtgärder på kommunikationssidan för att avståndsproblemen skall kunna bemästras. Herr talman! Får jag tillägga att för oss alla gäller att avgörande för hur vi kommer att lyckas med regionalpolitiken är hur den ekonomiska politiken och näringspolitiken utformas. Det är helt klart att det är de nya arbetstillfällena som vi framför allt har att lita till i strävandena att åstadkomma en bättre regional balans. Vår riksplan har utsatts för en häftig och osaklig kritik från olika håll. I mycket grundar sig denna kritik på att vederbörande antingen inte läst planen eller också inte velat förstå den. Jag noterade t.ex. med förvåning att statsministern i höstremissdebatten sade sig inte ha läst planen utan att den häftiga kritiken grundade sig på vad han läst i tidningar. Jag skall här något kommentera den kritik som presterats. Socialdemokraterna bygger upp sin kritik på två generella pås vår riksplan skulle vara orealistisk och icke trovärdig. I båda fallen ”tycker” socialdemokraterna så — mer är det egentligen inte. Sedan hoppas man på att ett upprepande av detta tyckande skall smitta av sig. Anledningen till att socialdemokraterna påstår att vår plan är orealistisk är att vi vill vända utvecklingen, att vi vill inrikta samhällsbyggandet på ett decentraliserat samhälle. Kort uttryckt anger vi detta så att storstadsområdena, skogslänen och landet i övrigt skall ha en oförändrad andel av befolkningen år 1980. Att detta inte är några tillyxade tal framgår av en jämförelse med vad man föreslagit från de olika länen. Tittar vi på skogslänen finner vi att de gavs tillstånd att under arbetet med Länsprogram 70 planera för en befolkning som gör det möjligt att klara miniminivån för service inom hela länet. Så var deras uppgift som den hade kommit till uttryck från regeringen. Det kan med fog sägas att man i skogslänen gjort bedömningar av vad som måste ses som en absolut miniminivå för att klara de här serviceuppgifterna över hela länet. I propositionen har regeringen konsekvent frångått dessa miniminivåer. I bara två av de sju skogslänen, Norrbottens och Värmlands län, når regeringens övre ramvärden upp till den miniminivå som angivits i länsprogrammen. I samtliga sju län ligger regeringens medeltal under länsprogrammens målsättningar. I och med att planeringen i stort sett har utgått från en minimimålsättning i dessa län rycks därmed grunden för hela länsprogramarbetet undan. Möjligheterna att upprätthålla servicen i de olika länsdelarna försämras och vi permanentar ojämlikheten mellan människorna. Nu frågar jag statsministern: Kan statsministern med äran i behåll säga till människorna i Jämtlands län eller varför inte till människorna i mitt eget län — Västernorrlands län — att regeringens ramar rymmer förutsättningar för service i hela länen? Jag skall bespara statsministern besväret att svara, för det svaret måste bli ett entydigt och klart nej. Jag skulle vilja fråga företrädare för dessa län som finns här i kammaren: Blir dessa länsprogram orealistiska därför att statsministern och andra regeringsledamöter står upp och gör detta gällande? Vad är det som skiljer centern och de övriga stora partierna när det gäller storstäderna? Det är enklast att se detta när det gäller Stockholms län. För vår del har vi angett en ökning av befolkningen med 65 000 personer fram till 1980 som riktpunkt. Inte heller den siffran är höftad. Den stämmer rätt väl med den befolkningsökning som kan väntas av födelseöverskottet. Inoch utflyttningar tar då ut varandra.

Den målsättningen — alltså en ökning med 200 000 personer fram till 1980 — skall jämföras med uttalanden så sent som i måndags i TV från företrädare för dessa partier om angelägenheten att dämpa tillväxten i storstadsområdena. Hur stämmer detta egentligen?

Om man inte har klarat dessa problem med hittillsvarande ökningstakt av befolkningen, så kan man väl rimligen inte klara problemen bättre genom att förorda att denna befolkningsökning skall ske ännu snabbare. Och, herr statsminister, under denna förutsättning kan det mycket väl vara så att människorna i de områdena känner sig dömda och förtappade — eller vilket omdöme det nu var som statsministern använde. Men, herr talman, den avgörande frågeställningen måste naturligtvis vara: Skall koncentrationen få fortsätta och t.o.m. förstärkas, eller skall målet vara att nå ett decentraliserat samhälle med bättre regional balans? För vår del har vi valt väg, och vi känner tillförsikt inför mötet med väljarna när denna fråga skall diskuteras. Det finns en viktig sida till när det gäller de regionalpolitiska besluten, och det är avvägningen mellan centrala och lokala beslut. Vi säger att statsmakterna, regering och riksdag, skall avgöra fördelningen av resurserna mellan länen. Det är ofrånkomligt och nödvändigt. Men hur dessa resurser sedan skall användas inom länen skall enligt vår mening avgöras av länsorgan. Bäst sker detta i de länsdemokratiska former som riksdagsmajoriteten i våras förordade och som kommer till uttryck i en reservation i civilutskottet nu i dag från centern, folkpartiet och moderaterna. Under ett övergångsskede kan dessa beslut tas av de nuvarande länsstyrelserna om kontakterna med landstinget är goda, t.ex. genom ett vidgat remissförfarande. Enligt vår mening hör frågan om resursfördelningen nära samman med den s.k. ortsklassificeringen. Det är nödvändigt att i varje län ha ett system av orter som ger alla invånare möjlighet till service. Det kan gälla vård, utbildning, kulturaktiviteter, fritid och kommunikationer. Men dessa beslut skall inte tas här i riksdagen, och detta därför att man ute i länen har bättre beslutsunderlag än vi har här i riksdagen. För det gäller oss alla som ledamöter av riksdagen att vi har goda kunskaper om förhållandena i hemlänet men mycket ytliga kunskaper om motsvarande saker i de övriga länen. Är vi anhängare av realistiska lösningar bör vi låta de besluten tas av länsorganen, eftersom dessa helt naturligt känner problemen bättre. Så bara några ord om trovärdigheten. Vi kommer att fortsätta med att föra ut vår riksplan till allmänhetens kännedom, och vi gör det, som jag sade, med tillförsikt. Statsministerns och andras omdöme har hittills bara ökat intresset för och efterfrågan på vår riksplan. Och det fina med en fungerande demokrati är att det inte är statsministerns utan väljarnas omdöme som är det avgörande. På grund av tidsbrist hann jag inte svara herr Hermansson med anledning av en fråga som han ställde under den allmänpolitiska debatten, men jag lovade återkomma nu. Jag vill säga att vänsterpartiet kommunisterna bygger sitt regionalpolitiska resonemang på att det fordras en socialistisk ekonomi, och det gör en diskussion om mål och medel i detta sammanhang oss emellan meningslös.

När det gäller den fysiska riksplaneringen har regeringen lyckats bättre än beträffande regionalpolitiken. Det finns emellertid en del skönhetsfläckar även i detta förslag. Till att börja med vill jag hälsa med tillfredsställelse att den fysiska riksplaneringen, som länge har varit starkt eftersatt, äntligen blivit föremål för en omfattande uppmärksamhet. Urbaniseringen och koncentrationsprocessen har lett till ökade konflikter om markoch vattenanvändandet. De övergripande besluten i dessa avseenden måste falla på riksdag och regering, och det underlag vi har för detta vad gäller inventeringar och sammanställningar bedömer jag vara ett värdefullt pionjärarbete. Det är emellertid synnerligen allvarligt att ett så betydelsefullt arbete skett helt utan parlamentarisk förankring. Detta förhållande och den korta remisstiden har avsevärt försvårat möjligheterna till en bred debatt och våra möjligheter att granska förslagen. Industrialisering och urbanisering har fått ske utan tillräckligt hänsynstagande till ekologiska faktorer, vilka egentligen borde ha varit centrala moment i samhällsplaneringen, då sambanden i naturen utgör en förutsättning för att vi skall kunna klara miljöproblemen och vår existens i ett längre perspektiv. Det som skett hittills har inneburit svåra störningar i naturens kretslopp — störningar som vi ansett vara en kommande generationers tillgångar och alltså en direkt kapitalförstöring. I denna del av den fysiska planeringen behandlas främst konflikter mellan industriexpansion och fritidsintressen i våra kustområden. Jag vill för min del mycket starkt understryka att människorna i tätorterna måste beredas möjligheter till rekreation. Det är viktigt att skapa goda fritidsområden, vilka i miljöhänseende skiljer sig från storstadsmiljön. För att rekreationsoch fritidsintressena skall bli effektivt tillgodosedda krävs att där finns en bofast ortsbefolkning och ett jordbruk, som kan hålla arealerna öppna och utgöra ett permanent underlag för servicen. Vi har i vår motion pekat på vikten av att kunna uppföra nybebyggelse i anslutning till befintlig jordbruksbebyggelse. Detta bör vara en normal bebyggelseutveckling. Jag vill understryka utskottets mening att en sådan lösning är fördelaktig. Det gäller såväl fritidsoch permanentbostäder. När det gäller lagstiftningen för att hävda den fysiska riksplaneringen vill jag understryka betydelsen av att man valt generalplaneinstitutet som planeringsinstrument. Det är och måste vara en kommunal fråga att avgöra bebyggelseutveckling och markanvändning inom kommunen. Riksintressena drar upp vissa gränser för denna självständighet, men detta är på det stora hela taget — i betraktande av landets hela yta — marginella områden och inkräktar därför inte på den principiella synen om kommunernas suveränitet. I det sammanhanget vill jag gärna ge en eloge till civilministern, som tagit intryck av Kommunförbundets starka kritik mot ett större centralt inflytande över den kommunala planeringen och förbättrat det ursprungliga förslaget. Från centerns sida har vi krävt att kommunerna skall få avgöra hur pass detaljerade planer som behövs för att få ett tillräckligt grepp över utvecklingen. De ökade planeringsresurser som kommunerna nu har skaffat sig gör att vi kan anförtro dem denna uppgift. Dessutom bör det ankomma på kommunerna att själva avgöra när dispens från detaljplanekravet skall kunna lämnas. Det här klarar kommunerna bäst själva inom de ramar som byggnadslag, byggnadsstadga och den fysiska riksplaneringen anger. Som jag tidigare hävdat måste samhället kunna tillförsäkra sig en viss användning av mark för att miljövårdsintressena skall kunna tillgodoses. Den principiella inställningen får emellertid inte ta bort markägarens rätt till viss ersättning för inskränkningar i markanvändandet. Det är med stor förvåning jag tagit del av de övergångsbestämmelser i ersättningshänseende som propositionen föreslår. För att ersättning skall utgå måste påtagliga åtgärder ha vidtagits för markens bebyggande.

Däremot blir småbrukaren, som kanske ämnar sälja en eller annan tomt för att klara sitt livsuppehälle, utan ersättning för förlorad bebyggelserätt, därför att han inte varit likvid och därför att han inte haft råd att vidta dessa förberedelser. Det är en märklig jämlikhetspolitik, och uppriktigt sagt känner jag inte igen socialdemokratin när den börjar värna om markexploatörer men glömmer de små i samhället. Vi har från centerns sida föreslagit en konstruktion, som skulle omfatta även småbrukarna när det gäller att få ersättning. Jag kan, herr talman, inte begripa varför det skulle vara så motbjudande att ge också dessa en ersättning i ett sådant fall.
Herr talman! De förslag till regionalpolitisk planering och hushållning med mark och vatten som vi nu här i kammaren skall diskutera visar vad planering bör vara men också vad den inte bör vara. En god planering får inte vara detsamma som dirigering, inte att styra i detalj, inte att ge order till företag och enskilda om hur de i varje ögonblick skall handla. En god planering är raka motsatsen till detta. Det är att dra upp ramar som företag och enskilda får handla inom. Det är att tala om vad de politiska beslutsfattarna har för avsikter för ett antal år framåt, vad de tänker satsa på samt var och hur de tänker satsa. På så sätt får företag och enskilda besked. De vet vad de har att rätta sig efter. De behöver inte i lika hög grad som hittills riskera att drabbas av hastigt påkomna och dåligt genomtänkta improvisationer. Med en sådan planering kan flera beslut fattas nära människorna — ute i bygderna lika väl som i städerna — av dem som känner förhållandena, eftersom planeringen drar upp riktlinjerna för samhällets långsiktiga utveckling. De förslag som nu har kommit fram visar också att vi sannerligen inte bör överge marknadsekonomin därför att det behövs mer av social styrning. Folkpartiet har under många år krävt en fysisk riksplanering för miljön. Vi har inte velat vara med om att planlöst förstöra den ena värdefulla kustremsan eller älvdalen efter den andra med tung industri eller ytterligare kraftverksutbyggnad. Miljöoch fritidsintressena måste hävdas planmässigt och med större kraft. Folkpartiet har också under många år begärt en regionalpolitisk planering av den typ jag beskrivit. Det duger inte att plottra bort det vi satsar i regionalpolitiskt stöd utan tillräcklig samordning av de olika insatserna. Det går inte att acceptera en utveckling, där människor i växande antal på grund av brist på arbete tvingas bort från regioner där de trivs. Därför behövs det en god planering; en socialt styrd ramhushållning med våra nationella tillgångar — det gäller befolkning lika väl som naturresurser. Men det är bara med en ekonomi, som har kraft att skapa nya resurser och åstadkomma mer av företagande och självständiga initiativ, som det blir meningsfullt att planera. Planeringen skall nämligen skapa en grund för att företagens verksamhet kommer människorna till godo i form av höjd välfärd och bättre miljö. Utan nya resurser och nytt företagande blir regionalpolitiken bara en fråga om att flytta problem från den ena orten till den andra, kanske från Boden till Hudiksvall, från Vilhelmina till Huskvarna eller från Nykroppa till Kungsbacka. Detta uttrycks riktigt av statsministern i hans inledning till regeringens förslag och stryks ytterligare under av inrikesutskottet: ”Ett expansivt näringsliv är den säkraste garantin för ökad sysselsättning i de underförsörjda områdena. All erfarenhet visar att det är tillväxten i näringslivet som är lättast att lokalisera.” Tyvärr har inte den svenska statsmaktens politik i praktiken levt upp till de fina deklarationerna. Varför behöver vi regionalpolitik? Den som har lyssnat till de senaste veckornas debatt och de inlägg som redan har hållits här kan möjligen ha fått intrycket att regionalpolitikens mål skulle vara att låsa utvecklingen precis där den nu befinner sig och dess innehåll en evinnerlig sifferexercis kring frågan hur folkökningen skall fördelas i landet. Så får det inte vara. Regionalpolitiken bör, som vi ser det, ha två väsentliga mål: att vidga människors valfrihet och att åstadkomma en bättre hushållning med landets tillgångar, både de mänskliga och de materiella. Valfriheten finns i dag i den meningen att alla har formell rätt att bosätta sig var de vill i landet. Men den valfriheten räcker inte. Många har genom åren tvingats bort från bygder där de trivs och tycker sig höra hemma, därför att de inte kunnat få sin utkomst där. Ungdomar har alltför länge tvingats flytta från t.ex. Norrlands inland till Uppsala och Stockholm — därför att de vid den tiden annars inte hade kunnat få universitetsutbildning. Kvinnor har känt sig låsta — därför att det inte funnits jobb att få där de bor och också i fortsättningen vill bo. Vad de här människorna begär — och har rätt att begära — är inte sifferexercis från oss politiker. Det är konkreta åtgärder för att ge dem också valfriheten att stanna kvar i sin egen region. De begär att få svar på frågan: Kräver en trygg framtid att vi flyttar — ju förr dess bättre? Eller kan vi räkna med målmedvetna insatser för att trygga servicen och skapa nya arbetstillfällen? Kommer det att finnas förskola för våra barn? Kommer de när de växer upp att få möjligheter till högre utbildning i den här regionen? Kommer det att finnas jobb på rimligt avstånd? Också för kvinnor? De bör äntligen få besked — så långt det står i politikernas makt att ge dem. Riksdagen bör besluta nu om en fastare regionalpolitisk planering. Den osäkerhet för framtiden som är den värsta fienden i ansträngningarna att skapa en positiv utveckling i glesbygder måste vi bryta. Det gör vi inte genom att blunda för problemen eller nöja oss med att ställa upp fina mål. Vi måste ha modet att ta itu med problemen, tala om hur de medel som kan satsas bör fördelas för att ge verklig effekt och också tala om att den näringspolitik som skall kunna vidga människors valfrihet kräver vissa befolkningsomflyttningar även i framtiden. Vi bör också klart säga ut att någon fullständig, någon total valfrihet aldrig går att skapa, men det är strävan i den riktningen som är så viktig. Om valfriheten skall bli mer reell än i dag måste det i den egna regionen finnas orter med tillräckligt bred service och differentierad arbetsmarknad. Inrikesutskottet utvecklar detta än mer energiskt än regeringspropositionen. Det är inget självändamål att ha en viss befolkning på en viss ort. Det viktiga är vilka möjligheter man därigenom kan ge människorna som bor i den regionen. Kvinnorna måste ges större möjligheter till ett jobb också i glesbefol kade regioner. Bara för att de kvinnor som bor i övre Norrland skall kunna förvärvsarbeta i lika stor utsträckning som de som bor i Stockholmsregionen, behöver sysselsättningstillfällena där uppe ökas med ungefär en fjärdedel. Handikappade får inte förvägras ett så långt möjligt normalt liv ute i samhället. De som pensionerats bör få möjligheter till deltidsarbete. Utbildningsmöjligheterna måste bli mer jämnt fördelade mellan människor i olika delar av landet. Också de som arbetar i regioner som nu har dåligt med sysselsättning skall kunna få jobb med hyggliga inkomster, och de skall helst ha mer än ett jobb att välja på. möjlighet att klara de här målen, om man inte systematiskt satsar på att bygga ut och stötta upp orter runt om i landet som är tillräckligt stora för att kunna konkurrera med storstäderna om sysselsättning och service och för att kunna erbjuda de möjligheter som jag här beskrivit. Men då får man inte motarbeta eller försvåra för sådana orter som Luleå, Skellefteå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle, Falun—Borlänge, ja, jag kunde gå långt vidare i uppräkningen. Människorna vet att inte alla orter kan ges dessa möjligheter. De vet att det för en sådan här utveckling fordras orter av en viss storlek och bärkraft som kan ge den sociala, kulturella och ekonomiska servicen. De vet att det inte är värt att ta på allvar om man försöker inbilla dem att det här skulle kunna finnas på varenda plats. De har lärt sig att sådana löften som inte kan infrias ingenting är värda. De vet att det inte går att säga ja till målen om regional balans, vidgad valfrihet och jämlikhet utan att samtidigt anvisa den planering och de insatser som gör det möjligt att förverkliga målen. Den egna regionen skall kunna erbjuda sådana möjligheter att man inte tvingas att flytta därifrån. Den här satsningen på livskraftiga orter skall samtidigt kompletteras med att man inte sviker de något mindre orterna och de människor som lever där. Det är den avvägningen som kan vara så svår att göra. Vi kan inte bevara allt som det är nu. Solidariteten kräver att de som bor i den rena glesbygden får stöd för att behålla sin butik, för att i rimlig utsträckning kunna ha kvar den lilla skolan och för att få möjlighet att besöka en tätort som kan ge den övriga nödvändiga servicen. Men det betyder inte att varenda liten ort går att rädda. Det är över huvud taget nödvändigt att tänka på att regionalpolitiken gäller individer, enskilda människor, deras reella frihet att skapa den framtid de vill skapa. Det har funnits en benägenhet att inte tillräckligt mycket tänka på det, när man har diskuterat den geografiska fördelningen av de 400 000 människor som befolkningen i Sverige väntas växa med fram till 1980. Dessa 400 000 är individer, enskilda människor med egna självständiga önskemål. De är ingen gemensam tillgång eller någon sorts förhandlingspott som vi kan sitta här i riksdagen och fördela allt efter vårt eget tyckande. Många av dem föds och växer upp här i Stockholm. De har samma rättmätiga krav som andra att få service och en varierad arbetsmarknad Nr 144 där de bor. Många av dem ser andra och mer positiva sidor av den här Fredagen den staden än de avgasspridande bilar som via TV förmedlas ut till landet som 15 december 1972 det mest typiska för huvudstaden. Man skall inte av denna ensidiga propaganda lockas att tro att det övriga landets befolkningssvårigheter utslutande beror på Stockholmsregionens dragningskraft, för då skulle dessa svårigheter ha upphört under de två senaste åren. 1971 och 1972, de svåraste åren i svensk ekonomi på mycket länge, har Stockholms län i förhållande till övriga landet haft en nettoförlust i omflyttning, år 1971 på 1000 invånare och fram till 31 oktober i år på 4 300 invånare. Det som bestämmer de sviktande befolkningstalen i glest bebyggda regioner är ju i hög grad en ogynnsam åldersfördelning. Människor dör och det föds inte människor i samma utsträckning. För många enskilda människor har flyttning från en ort till en annan helt enkelt lett till bättre levnadsvillkor och ett trivsammare jobb. Geografisk rörlighet behöver inte vara av ondo. Den är av ondo bara när den sker mot den enskilda människans önskan. Det är det vi måste göra någonting åt. Att ge enskilda människor som vill flytta till en annan region för att få jobb, ekonomiskt stöd, borde aldrig få sättas i motsatsställning till att på längre sikt söka skapa nya jobb i sysselsättningssvaga områden. Det andra mål för regionalpolitiken som jag pekade på i början är att den skall medverka till en bättre hushållning med landets tillgångar. Det finns runt om i landet stora resurser i form av duktiga och initiativrika människor, där finns råvaror, kommunikationsleder, småföretag, skolor, butiker och bostäder som vi inte har råd att bara låta försvinna. Genom en vettigt utformad regionalpolitik kan man ta bättre vara på dem. Å andra sidan leder självklart en alltför stark expansion i storstadsområdena sådan den tog sig uttryck i tidigare utveckling till negativa effekter som det är samhällsekonomiskt fördelaktigt att undvika. Därför bör regionalpolitik som jag ser det aldrig vara allmosor utan raka motsatsen till allmosor; regionalpolitiken bör vara ett välfärdshöjande inslag i den ekonomiska politiken. I detta ligger då självklart en realistisk medvetenhet om de gränser som sätts av den svenska ekonomins starka internationella beroende liksom av de demokratiska grundprinciper som vårt samhälle bygger på. Det är ingen mening med att ställa upp mål för regionalpolitiken som kräver mer medel än vi är beredda att sätta in, antingen därför att andra insatser kräver sin del av resurserna, eller därför att medlen skulle leda till en centraldirigering som vi — från liberal utgångspunkt — inte kan acceptera. Det här betyder inte att man nu skulle sakna medel för en vettig regionalpolitik. Vi har fört fram viktiga förslag till regionalpolitiska åtgärder i medvetande om att de kan leda till konkreta resultat. Karl-Erik Eriksson kommer här senare i debatten att utförligare redovisa dem. Jag vill bara peka på fyra saker. Först vårt envetna krav på decentralisering av beslut och arbetsuppgifter från centrala verk och myndigheter till regionala organ som den bästa vägen att ordna den sortens utlokalisering. Jag vill för det andra peka på förslagen om särskild lokaliseringsfond för investeringar i områden med långvarig undersysselsättning, för det tredje på det viktiga att få en lägre arbetsgivaravgift i stödområdet och för det Fredagen den fjärde en taxeoch trafikpolitik som skapar ett rundare Sverige. Jag ser 15 december 1972 inte kommunikationsministern här i dag, men jag tyckte att det var litet rörande när han för några veckor sedan gick över till att överta den formulering från oss som han bara för ett par år sedan hånade så hjärtligt. Det här går ut på att minska avståndens ekonomiska och sociala betydelse. Jag vill upprepa: Regionalpolitiken får aldrig ses fristående från näringspolitiken i stort. Det finns mängder med ideér och initiativkraft, t.ex. bland dem som bor i Norrlands inland. Den kan bara tas till vara genom en rätlinjig näringspolitik. Den kan aldrig ta sig fram genom en snårskog av selektiva insatser och stödåtgärder. Det är därför centrala planeringsmyndigheter inte ser alla möjligheter som finns till företagande och jobb och det är därför det blir så stor risk att en alltför specialinriktad stödpolitik snedvrider konkurrensen och skapar nya hinder för initiativrika människor. Grunden för en effektiv regionalpolitik skall ju vara att näringspolitiken direkt stimulerar nyföretagande och ger goda livsbetingelser för näringslivet över huvud taget. Man kan inte få fler jobb och allmän expansion om man fördubblar skatten på arbete. Politiken måste i stället inriktas på att med mer av generella medel hjälpa fram nya satsningar i de delar av landet där arbetslösheten är svårast. Då måste regionalpolitiken och näringspolitiken stimulera just tillkomsten av nya jobb. Planering utan effektiva medel blir ett tomt skal, men de medlen skall syfta till att skapa det näringsvänliga klimatet. Planering utan tillräckligt het vilja att hävda de hänsyn som gör planeringen angelägen blir också ganska verkningslös. Den fysiska riksplaneringen — som Erik Tobé senare i debatten talar utförligare om — ger exempel på det. Det har kommit fram ett underlag som skulle kunna göra det möjligt att planera Sverige så att de områden skyddas som vi sätter störst värde på. Ambitiösa kartor har ritats. Men hur blir det med viljan och handlingskraften på litet sikt? Blir de nya planeringsformerna någonting mer än former, och kommer det ökade kunskapsunderlaget att användas till att hävda miljökraven? Det är inte givet. Regeringen hade på sin tid alla formella möjligheter att förhindra en utbyggnad av både Ritsem och Kaitum. Riksdagen sade ifrån om Kaitumöverledningen. Men i Kaitum och Teusadalen hörs nu sprängskotten och motorbullret från Ritsembygget. Det är också en sorts riksplanering. Och nu ger oss Ljusnan den nya riksplaneringen i ett nötskal. Det gäller en avvägning mellan handfasta materiella värden och naturvärden. Frågan är: Vad säger regeringen till den stora grupp människor som ser vattenkraftsutbyggnaderna som ett överhängande hot? Det är mer ä 22 000 människor som skrivit på protestlistorna och drygt 60 politiska och ideella organisationer har sagt nej till en utbyggnad av Mellanljusnan. De får inget klart besked från det socialdemokratiska partiet. Vi är beredda att ge besked. Vi säger nej till en fortsatt kraftutbyggnad i de återstående orörda älvoch sjösystemen. I den mån vi får bestämma skall Ljusdalsborna även i fortsättningen från Kolsvedjeberget kunna se en levande älv, turisterna fortfarande kunna njuta av utsikten över forsar och stränder, fritidsfisket fortfarande ha en chans. Det är här inte bara fråga om att spara ett av de sista vackra outbyggda älvdalspartierna. För dem som lever längs Ljusnan är det så mycket mer. För dem är Ljusnan livsnerven i en underbart vacker bygd. Vad det här — på samma sätt som när det gällde Ritsem och Kaitum — gäller är själva värderingen av denna miljö. Det är därför planeringen skall användas som underlag för beslut med tillräcklig politisk vilja och handlingskraft. Riksdagen kan säga ifrån redan nu. Den trepartireservation som fogats vid civilutskottets betänkande innebär ett klart nej till vattenkraftsutbyggnad i Mellanljusnan. Till sist, herr talman, tycker jag att den gula bok som har lagts på våra bänkar är något av det mest glädjande i riksdagsarbetet på senare tid. Utskotten har givit oss ett i viktiga delar bättre regionoch riksplaneförslag än regeringspropositionen. Jag vill lyckönska utskotten till ett i stort sett utomordentligt skickligt arbete under ganska svåra omständigheter. Det betyder inte att jag kan skriva under vartenda ord som står i denna bok. Det finns t.o.m. en del som jag tycker är helt galet. Man kan bara ta s. 36, där det förs ett näringspolitiskt resonemang som jag nog tror att socialdemokratin vid närmare eftertanke beklagar. Människor med nära erfarenhet av Tjorven vill där smeta ut nya Tjorvar över hela landet, som om det skulle innebära någon räddning. Men bortsett från sådana detaljer har jag det intrycket att många ledamöter av kammaren upplever det arbete som civiloch inrikesutskotten nu har uträttat som mycket tilltalande, och det gäller över partigränserna. Jag kan självfallet bara tacka utskotten å folkpartiets vägnar, men jag har i varje fall velat göra det. Riksdagen bör nu visa mod och handlingskraft nog att besluta både om en fysisk riksplanering och om en regional planering, som bättre än hittills samordnar de regionalpolitiska insatserna. Vi skall inte smita ifrån det ansvaret. Människor har rätt att få besked om insatser för att vidga valfriheten och ge ökad säkerhet för framtiden. Det gäller säkerheten i fråga om den egna regionens utveckling. Även om den aldrig kan bli total, måste den förbättras. Och det gör vi inte genom att fastna i dag och i morgon i en ofruktbar debatt om befolkningstal. Den fasta planeringen är viktig. Men den får innehåll och mening först när vi talar om vilka åtgärder som skall sättas in och när regeringen börjar föra en politik, som ger fler nya jobb och ökade resurser. Löften löser i sig inga problem. Det är först när löftena förpliktar till konkret handling som saker och ting börjar hända.